Herr talman! Det är alltid skönt när man kan börja en debatt med att konstatera att det råder enighet om vissa fakta. När vi i dag skall ta ställning till regeringens förslag om investeringsbank, är vi helt eniga om att bakgrunden kan tecknas på ungefär följande sätt. Svenskt näringsliv har att kämpa med påtagliga bekymmer. Det industriella försprång som vi hade här i landet, inte minst genom att vi förskonades från kriget, har efter hand reducerats. Produktionsapparaten har på många håll i världen byggts ut till en effektivitet som väl kan mäta sig med den svenska. Här hemma har vi de senaste åren note rat en takt i lönestegringarna som Ööverstiger takten i konkurrentländerna. Resultatet av dessa båda faktorer, höjd kapacitet i konkurrentländerna och tunga kostnader här. hemma, har blivit svårigheter för vissa delar av vår export och för sådan svensk tillverkning som här hemma har att konkurrera med importerade varor. Inskränkningar i drift eller rentav totala nedläggningar har givit besked om hur besvärligt läget är för delar av vårt näringsliv. För den enskilda människan har detta medfört otrygghet och bekymmer. Att det är ett hela landets intresse att något göres för att möta näringslivets finansieringsbehov är alla överens om. Regeringen menar tydligen att den investeringsbank man föreslår skulle vara ett Columbi ägg när det gäller att stärka de svenska företagens konkurrensförmåga. Jag skall till att börja med uttrycka mig försiktigt — småningom skall jag tillåta mig ett mera kategoriskt omdöme — och säga att regeringen inte lyckats övertyga om detta. Den överväldigande majoriteten av remissinstanser avstyrker förslaget; av den minoritet instanser som tillstyrker förklarar nästan alla att utredningen är otillräcklig och bristfällig. Det är naturligtvis riktigt att bättre tillgång till krediter i en del fall — men visst inte alla — skulle kunna hjälpa de svenska företagen. Med friska pengar skulle de kunna investera i moderna anläggningar och spara in arbetskraft. De skulle också kunna lämna offerter om gynnsamma betalningsvillkor, någonting som ju i många branscher nu för tiden är ett oundgängligt vapen på den köparens marknad som råder. Men innebär tillkomsten av en ny bank verkligen att lånemöjligheterna i landet blir större? Nej, absolut inte. Det är fullkomligt orimligt att koppla samman investeringsbankens egna kapital med höjningen av omsättningsskatten. Man skulle faktiskt ha trott att regering en, efter den kritik som framfördes under remissdebatten och sedan också i andra sammanhang, inte skulle komma tillbaka med en så demagogisk och så orimlig uppläggning. Ändå talas det i propositionen — visserligen med förbehållet »i väsentlig grad» — om att utrymme för finansieringsinstitutet skapas genom den statliga sparandeökning som höjningen av varuskatten innebär. I andra sammanhang brukar inte minst statsråden, med goda skäl, avvisa specialdestinering av statsinkomster. Till en så primitiv hushållning skall vi väl ändå inte återgå! Sanningen är att den höjda omsättningsskatten dels är en finanspolitisk åtgärd för att hålla konsumtionen nere, dels en välbehövlig inkomstförstärkning för statskassan. Något som helst sakligt skäl att koppla samman just den statsinkomsten med den nya banken finns inte. Det är avsikten att bankens egna kapital skall uppgå till 500 miljoner kronor. Om staten hade avstått från att satsa det kapitalet, så hade man kunnat avstå från att ta 500 miljoner i anspråk på lånemarknaden och kunnat nöja sig med en upplåning av 19000 miljoner i stället för de i runda tal 1500 miljoner som det räknas med i tilläggspropositionen. Detsamma gäller beträffande det kapital som investeringsbanken kommer att låna upp för att distribuera ut till olika lånesökande. Vad investeringsbanken kommer att låna upp från AP-fonderna och andra obligationsköpare minskar ju AP-fondernas och de andra köparnas möjligheter att köpa andra obligationer som bjuds ut för att finansiera bostäder, kommunala investeringar, näringslivet och vad det nu kan vara. Det är viktigt att slå fast att kapitalmarknaden inte får något som helst tillskott genom att investeringsbanken inrättas. Då blir nästa fråga om man kan räkna med att fördelningen av de knappa kapitalresurserna blir rationellare och riktigare om investeringsban ken kommer in i bilden som förmedlare av kredit. Kan investeringsbanken bättre sköta vad kreditinstituten nu sköter, och kan den klara uppgifter som dessa inte går i land med? Regeringen tycks mena att så är fallet och den baserar sin mening dels på en nedvärdering av det nuvarande systemet för kreditförmedling här i landet, dels på en vision av något som man fantasifullt uppfattar som radikalt nya kreditbehov. Det är, herr talman, alls ingen ny upptäckt att den institutionella ram, som kreditförmedlingsorganen arbetar inom här i landet, inte i alla avseenden svarar mot våra dagars behov. Inte minst från bankernas sida har man vid upprepade tillfällen lagt fram förslag till moderniseringar, men regeringen har varit föga intresserad. För det mesta har den hänvisat till att kreditinstitututredningen funderar på saken. Denna har nu funderat i fem år. Ett välkommet undantag från passiviteten var när bankerna för något år sedan fick ökad rätt att lämna bundna lån. Det är ganska anmärkningsvärt att regeringen först säger nej till eller i varje fall förhalar modernisering av en del regler i kreditsystemet och sedan tar dessa otidsenliga regler till utgångspunkt för kritik av bankväsendets sätt att fungera. Hela mentaliteten i detta sammanhang ter sig för mig som en parallell till vad som inte minst här i Stockholm skett på bostadsområdet, där man först hindrar modernisering av äldre och i och för sig bra fastighetsbestånd genom en felaktig politik. Därefter river man och bygger nytt, i en del fall till så höga priser att ingen har råd att bo i de nya lägenheterna. Åtskilligt bättre skulle det ha varit att ge det beprövade och bestående en ärlig chans att visa vad det duger till när man får tillfälle att införa en del moderniteter. Så till regeringens vision av framtidens kreditbehov! Vad framtiden kommer att kräva kan man läsa i propositionen. Det är mycket stora enskilda en gagemang, ofta långsiktiga och bl.a. just med hänsyn till denna långsiktighet svåra att riskbedöma. Att framtiden kommer att kräva sådana engagemang är klart, men lika klart är det att sådana krediter redan lämnats och fortlöpande lämnas. Krediter på samlade belopp över 100 miljoner kronor är inte sällsynta i svenskt bankväsen. Långsiktigheten finns där, vanligen bara som en tyst överenskommelse, men ibland också formellt. Vad beträffar riskbedömningen sådan den har fullgjorts av bankledningarna har den i alldeles övervägande antal fall hittills visat sig vara riktig. I sin iver att argumentera för nya friska tag glömmer regeringen alldeles. bort att fördelningen av de knappa medel som står till buds här hemma har skett på ett ändamålsenligt sätt. De framgångar som vår industri i många fall har kunnat notera på världsmarknaden, hade annars inte kunnat uppnås. Vi har här hemma stora, väl konsoliderade bankenheter som har kapaciteten att ta stora risker utan att sätta insättarmedlen på spel. I spetsen för bankerna står i flera fall personer, som både hemma och i utlandet har utomordentligt gott anseende som ekonomer. Ett nytt moment skulle investeringsbanken kunna införa här först om den vore beredd att med öppna ögon gå in i oräntabla projekt, vilket de existeran-- de bankerna inte gör. Men det försäkras i propositionen att detta inte är meningen. Banken skall, heter det där, hålla sig till investeringar som vid prövningen framstår som lovande och angelägna att främja. Vad återstår då som investeringsban-- ken men inte de existerande finansinstituten skulle kunna duga till? Jo, säger: man i propositionen: »Verksamheten kommer att förutsätta samhällsekono-- miska överväganden som inte kan eller bör krävas av privata och mindre institut.» Också på den punkten menar jag att man ger en alldelse missvisande bild av” den nuvarnde kreditförmedlingen. Inte kommer en stor industriutbyggnad i våra dagar till stånd utan samhällsekonomiska överväganden. Där är myndigheter som skall godkänna planeringen, där är myndigheter som skall pröva risken för vattenföroreningar, luftnedsmutsning, där är naturvårdssynpunkter, där är kulturvårdshänsyn, där är kanske militära synpunkter. Instanser som bevakar dessa intressen finns — lyckligtvis, säger vi väl alla. I en del fall kan man rent av klandra regeringen för att den har varit sen att applicera de samlande greppen och få fram tillräckligt stora regioner och gemensamt huvudmannaskap, men de allra senaste åren har här fört med sig betydande framsteg. De samhällsekonomiska övervägandena har allså sina talesmän, i flertalet fall utrustade med tillräcklig auktoritet. Bankmännen har att mot dessa auktoriteter lägga fram den företagsekonomiska bedömningen av ett projekt, som vägs mot de vidare samhällsintressena genom den procedur som gäller i varje enskilt fall. Så sker också när staten är huvudman för den ekonomiska verksamheten. När t.ex. Vattenfall bygger kraftverk, står mot varandra å ena sidan de som framlägger de företagsekonomiska synpunkterna och å andra sidan de som har att beakta vissa andra samhällsekonomiska aspekter. Meningen kan väl ändå inte vara att herrarna i den nya investeringsbanken skulle göra de övervägandena, rent av få rätt att träffa de avgöranden som nu ankommer på t.ex. vattendomstolarna. Att banken inte tänkts vara underställd bankinspektionen är besynnerligt, men att den också 1 Övrigt skulle ta sig friheter gentemot kompetenta samhällsorgan är väl ändå en tanke som ter sig alltför anmärkningsvärd. Herr talman! En genomgång sådan som jag här i korthet gjort ger till resultat att den nya banken är onödig. Den tillför inte marknaden en enda krona av nytt kapital, och det kan inte visas att den innebär någon förbättring av urvalsmekanismen på kreditmarknaden. I ett så magnifikt sammanhang är det kanske futtigt att peka på det dyrbara dubbelarbete som kommer att utföras till kostnader, som bara på lönesidan måste gå upp till miljoner — det har vi visserligen inte fått besked om i propositionen. Investeringsbankens folk kommer att få sysselsätta sig med att försöka tränga in i förhållanden som redan är välkända för låntagarnas ordinarie bankförbindelse. Det går stick i stäv mot de strävanden efter koncentration och effektivitet som kännetecknar dagens svenska bankväsen. För högerpartiet har det därför varit klart att man skulle säga nej till denna onödiga utbyggnad av den statliga verksamheten. Avslaget framföres i reservationen 9a som är fogad vid bankoutskottets utlåtande. Till den reservationen ber jag att få yrka bifall. Samtidigt yrkar jag bifall till en rad andra reservationer, nämligen 1b, 2a, 3, 4, 5, 6a, 7 och 3. Bakom alla dessa reservationer, delvis framförda bara av högermän, delvis av representanter för mittenpartierna tillsammans med högermän, ligger konkreta förslag till positiva åtgärder som, om de accepterats av socialdemokraterna, skulle ha inneburit påtagliga lättna: der för näringslivets kreditförsörjning Jag skall be att i korthet få redovisa re: servationernas innebörd. Det kan då vara logiskt att börja med reservationen 6a. Den önskar att man skall få klarlagda de politiska åtgärder som behövs för att i första hand genom enskilt sparande öka landets samlade kapitaltillgångar. Tyvärr har socialdemokraterna, här som i så många andra sammanhang, varit mera intresserade av fördelningsproblemet än av att öka tillgångssidan. Resultatet har på kapitalmarknaden liksom i andra liknande fall blivit knapphet och hugskott om nya fördelningsmekanismer. <:Investeringsbanken är ju ett sådant hugskott. Därnäst kan det vara riktigt att redo visa reservationen 1b. Den argumenterar för en mera positiv inställning till självfinansiering än vad propositionen och utskottsmajoriteten visat sig ha. Man skall ha klart för sig att den på senare år kraftigt minskade självfinansieringen hos de svenska företagen inneburit ett större behov av och beroende av krediter. Detta är en av orsakerna till trängseln på kreditmarknaden. Den välbekanta socialdemokratiska argumenteringen är ju att självfinansieringen bör hållas nere just för att kapitalet skall passera kreditmarknadens omfördelningsapparat där det kan ledas till de mest räntabla projekten. Man glömmer då att hög självfinansiering i vanliga fall är ett besked om god räntabilitet. De pengar som stannar i det räntabla företaget satsas ofta i forskning och nya projekt som man inte gärna vill finansiera med lånade medel. Minskad självfinansiering betyder minskad framstegstakt. Näraliggande i grundtanken är reservationen 8. Den har avgivits till förmån för högerförslaget om en särskild forskningsstiftelse. En sådan skulle kunna bli av betydelse för företag som inte är stora nog att själva bära upp egen forskning. Den skulle också kunna fungera som gemensamt serviceorgan för en bransch där man annars kanske riskerar onödig dubblering av forskningen. Reservationerna 2 a och 3 siktar båda till att åstadkomma en snabbare takt än vad som hittills presterats när det gäller att anpassa en rad förlegade föreskrifter för affärsbankernas kreditgivning till dagens förhållanden. I reservationen 3 stöder man dessutom motionsförslaget att avskaffa emissionskontrollen. Den samlade borgerliga reservationen 4 har dikterats av bekymren för att mindre och medelstora företag råkar i en besvärlig situation om den planerade investeringsbanken sätter i gång med sin utlåning i stora, samlade klumpar.

Det är nog åtskilligt mera troligt att bankens medel kommer att gå till — som det heter i ett annat sammanhang — »stora, konkurrenskraftiga enheter inom basindustrierna». Då får de små titta i månen efter sina pengar. För att möta denna risk önskar reservanterna initiativ för att öka kreditgivningsförmågan hos Industrikredit och Företagskredit. Att dessa institut hittills inte helt utnyttjat sina möjligheter kan inte vara ett skäl emot att redan nu träffa förberedelser för en höjd kreditgivningskapacitet. Bakom reservationen 5 står också en samlad opposition. Denna reservation siktar till översyn av exportkreditfinansieringen, och bakgrunden till detta är att anspråken på kreditgivning när ett svenskt företag skall sälja på utlandet blivit alltmer påträngande på exportmarknaderna. Varven är väl det exempel som uppmärksammats mest i sammanhanget, men samma sak — en osund företeelse enligt min mening — förekommer i många andra branscher. Vi är här hemma tvungna att tjuta med ulvarna och måste därför ge bättre möjligheter till exportkreditfinansiering. I denna långa katalog kommer jag så till den sista reservationen, nr 7. Den är avgiven till förmån för högermotionens förslag om ett nytt institut — man kallar det Näringskredit — som skulle slussa AP-pengar ut till låntagare, stora som små, med tillvaratagande av affärsbankernas resurser för kreditbedömning. Herr talman! Åtskilligt mera skulle vara att säga om detta ganska märkliga, i hast hopkomna förslag till en ny bank, men många andra oppositionstalare har anmält sig och kommer tydligen att kritiskt granska förslaget. Närmast på den långa talarlistan står ytterligare två medlemmar av bankoutskottet, vilka väl i likhet med mig främst kommer att uppehålla sig vid förslagets sakliga innebörd. Vårt utskotts uppgift är att syssla med ekonomisk politik, och vi vill gärna uppfatta regeringsförslaget som sådan, också om det ur vissa aspekter mera kan te sig som politisk ekonomi.

Herr talman! Talarlistan i detta ärende är tämligen lång. Många vill ha sitt ord med i laget, och jag skall därför såvitt det är mig möjligt försöka koncentrera mitt anförande och göra det så kort som möjligt. Den debatt som i dag skall föras i kamrarna är föranledd av regeringens proposition nr 56 om inrättandet av ett statligt kreditaktiebolag för finansieringar inom näringslivet. Man kan säga att denna debatt är en fortsättning på den allmänna debatt som förts i denna fråga alltsedan embryot till det föreliggande förslaget såg dagens ljus. Många kritiska anmärkningar riktades, inte minst från näringslivet, mot det första utspelet som avsåg en fondbildning. Det märkliga var att regeringen utan föregående eller ingående utredning eller remiss beslutade sig för en sådan här aktion, som man avsåg skulle lätta upp den ekonomiska politiken, vilken under lång tid visat allt annat än en gynnsam utveckling. Då rösterna emot ett sådant här förslag blev allt högljuddare utsändes två PM som förklaringar på remiss till åtskilliga instanser. Flertalet av dessa instanser visade sig vara mycket skeptiskt inställda och det stora flertalet yrkade avslag på projektet, i varje fall i den form regeringen avsåg ge propositionen i ärendet. Vad man i en del remissinstanser reagerat emot är den ytterst korta remisstid man fått till förfogande då det gällt ett ställningstagande till investeringsbanken. Endast 14 dagar har tillåtits för att, som Svensk industriförening karakteriserar det, på så kort tid remissbehandla två mycket ofullständiga och tydligen i största hast hopkomna promemorior. Detta anser man vara en oerhörd nonchalans mot näringslivet då det gäller ett så stort ingrepp som detta ändå är. En annan instans menar att handlingssättet avviker från det gängse i sådana här fall och att en allsidig utredning bör föregå dylika viktiga samhällsfrågor. Man har fog att instämma häri. Förslaget är för litet utrett och har framkommit som ett hastverk. I mellanpartiernas motioner, I:766 och II: 955, har vi särskilt betonat den nödvändiga effektiviteten i produktionen och tryggheten i sysselsättningen. Detta har ur flera synpunkter tagits upp till analys och vi har sökt att objektivt bedöma frågan och på grund av detta framlagt våra motförslag. Vi framhåller i motionen att regeringens brådstörtade förslag inte är närmare preciserat ens till sina huvuddrag. Regeringen begär närmast fullmakt in blanco att efter egna önskemål utforma en investeringsbank. Vår kritik gäller framför allt att den skall ges en monopolställning i en viktig del av kreditmarknaden, inriktad på i synnerhet näringslivets långfristiga riskbärande investeringar. En sådan monopolställning anser vi skulle innebära stora risker för misstag, som kan leda till felinvesteringar och både företagsekonomiska och samhällsekonomiska förluster. Vi har i våra motioner förordat en noggrann utredning rörande vår kommande kreditmarknad, en utredning om de förändringar av gällande bestämmelser som skulle göra det möjligt att skapa nya enskilda kreditinstitut, vilka kan etablera konkurrens med en under statens medverkan inrättad investeringsbank. Vi anser att åtgärder är motiverade i dagens akuta situation. Vi skisserar upp ett alternativ som avviker från det av regeringen föreslagna, en investeringsbank som bör tillföras ett statligt kapital av 470 miljoner kronor och därutöver medges upplåningsrätt så att kreditgivningsmöjligheter av 1,5 miljard kronor uppnås under det första året. Vi har preciserat detta i vår motion på s. 14. Vad jag här, herr talman, först skulle vilja ta upp är näringslivets självfinansieringsmöjligheter och nödvändigheten av att förstärka dessa. De tunga pålagor av skatter och avgifter näringslivet måste bära gör det år från år allt svårare för företagen att självfinansiera sina investeringar. Denna självfinansiering är enligt vår mening av en så oerhört stor betydelse för ett sunt näringsliv och en sund prisutveckling att vi bedömer den som i högsta grad nödvändig för att inte säga ofrånkomlig. Inflationen och de ryckiga åtgärder som regeringen vidtagit gång efter annan framkallar stor osäkerhet inom näringslivet. Vi tar upp detta i vår motion som ett synnerligen viktigt moment vid bedömningen av näringslivets utveckling. Företag som beredes möjligheter att självfinansiera sig tillräckligt och göra detta internt blir mera beredda att ta risker än vid annan finansiering; detta är ju självklart. Det kapital som kan skaffas fram genom en bättre avvägd skattepolitik och mera gynnsamma avskrivningar blir ett värdefullare kapital som man dessutom inte handskas med hur som helst. Man har genom ett rätt bedrivande av sin verksamhet med omtanke och möda skapat sitt kapital och låter det inte gå förlorat genom vårdslösa och dåligt underbyggda investeringar. Erfarenheten ger ju belägg för detta.

Jag tror att det är tvärtom.

Om jag känner till saken rätt, och det menar jag nog att jag gör efter en 40 årig verksamhet inom ett företag i den så utsatta textilbranschen, så är de anställda oerhört intresserade av i vad mån företaget är väl konsoliderat inte minst i de avseenden som jag nu har berört. Man söker sig till sådana företag, då man vet att detta är tryggast. I USA lär det vara så att när man söker en anställning frågar man efter företagarens kapacitet och inkomst samt därefter om övrig solvens. Är svaret tillfredsställande vill man gärna ta anställning. Den tid man kunde självfinansiera sitt företag var en lycklig tid. Man avvägde investeringarna mot varandra för att få mesta valuta för sitt kapital, det var inte fråga om främmande kapital, företaget gick framåt. Nu skall man låna sitt investeringskapital, betala höga räntor och kanske komma i en beroendeställning till långivaren som kan lägga hämsko på utvecklingen, och företagaren är inte längre den fria människa som kan driva sitt företag till goda resultat. Så, herr talman, ser man på saken inte minst inom de små och medelstora företagen som i vårt land liksom i andra länder, t.ex. USA, utgör den större delen av näringslivet. Nyligen företagna amerikanska undersökningar visar att mindre och medelstora företag svarar för en betydligt större procentuell andel av för utvecklingen viktiga innovationer än vad som motsvaras av deras investeringar i forskningsoch utvecklingsarbete. Deras effektivitet på detta område skulle alltså vara särskilt hög. I Sverige omfattar hantverket och den mindre industrin, om man hit räknar företag med upp till 50 anställda, omkring 100 000 företag med en halv miljon människor sysselsatta, och det sammanlagda omsättningsvärdet är omkring 25 miljarder kronor per år. Detaljhandeln utgör också en väsentlig del av den mindre och medelstora företagsamheten. Inom =: detaljhandeln, som har en sammanlagd omsättning av cirka 30 miljarder kronor, är 275 000 personer sysselsatta varav 55 000 företagare. De mindre företagen bidrar till ett differentierat och väl utvecklat näringsliv. Vi har i vår reservation 1 b avseende utskottets hemställan under B berört denna sak och framhållit att självfinansieringsförmågan sjunkit till en alltför låg nivå och att den måste stärkas i väsentlig grad. För den delen behövs en parlamentarisk utredning för att få fram vilken minimigrad i fråga om självfinansiering som måste anses nödvändig för olika företagstyper under skilda förhållanden om man vill att en ekonomisk tillväxt skall kunna säkras. Herr talman! Då vi är inne på de mindre och medelstora företagen och deras kreditbehov vill jag understryka vikten av att dessa företag också får nytta av den nya kreditgivningsformen på samma villkor som de större företagen. Detta bör äga rum genom AB Industrikredit och AB Företagskredit, och här yrkar vi att riksdagen bemyndigar fullmäktige i riksgäldskontoret att utfärda garantiförbindelser på 12 respektive 6 miljoner kronor utöver tidigare förbindelser. Vi har i vår reservation 2 a avseende utskottets hemställan under C upptagit problemet beträffande en liberalisering av gällande bestämmelser då det gäller beviljandet av krediter. De rigorösa krav man för närvarande ställer bör uppmjukas till en mera utvecklingsfrämjande fördelning av kapitalet mellan olika företag och projekt. Särskilt viktigt anser vi det vara att bättre möjligheter ges att förmedla AP-medel till näringslivets investeringar. Nya kreditformer behöver här enligt mittenmotionen övervägas liksom också olika frågor rörande kreditinstitutens placeringsbestämmelser, aktiemarknadens funktionssätt, friare internationella kapitalrörelser m.m. — i vissa fall även om ett statlig garantisystem kan bli erforderligt. En skyndsam parlamentarisk utredning bör här komma till stånd. Så, herr talman, några ord om det enskilda sparandet som vi anser vara en i högsta grad angelägen fråga i samband med kapitalanskaffningen och som därför enligt vår åsikt ytterligare bör stimuleras. Ett ökat enskilt sparande är i högsta grad nödvändigt för att kreditmarknaden skall kunna fungera effektivt. I reservation 6 a avseende utskottets hemställan under G har vi gett denna uppfattning till känna. Vi har i vår reservation 9 b i vad avser utskottets hemställan under K I och II angivit hur vi ansett att utskottet bort yttra sig över den motion vi framlagt i huvudfrågan. Om nu förslaget om en investeringsbank är mycket ofullständigt och dåligt utrett vill vi inte motsätta oss att en sådan investeringsbank inrättas, men detta bör ske på de grunder vi närmare angivit i vår motion. De akuta näringsproblemen, framhåller vi i vår reservation, beror delvis på yttre faktorer men har till stor del orsakats av regeringens skattepolitik och ekonomiska politik. Denna har medfört att företag med goda utvecklingsmöjligheter måste inskränka eller nedlägga driften. Folkpartiet och centerpartiet har tidigare varnat för att regeringens politik leder till en sådan utveckling. Vi har framfört krav på en mer aktiv näringspolitik, som kan stimulera produktionen och arbetsviljan samt har efterlyst mer effektiva åtgärder mot inflationen och insatser för en förbättrad kreditförsörjning. Vi framhåller också, att den tekniska och ekonomiska utvecklingen liksom den politik regeringen fört gör det nödvändigt att ordna nya kreditgivningsmöjligheter för projekt av långfristig och riskbärande karaktär. Vi anser att det förslag regeringen nu framlagt inte har föregåtts av en ordentlig utredning. Knappast någonting i det stora problemkomplex som regeringens förslag avser kan sägas vara tillfredsställande utrett. Det är en lång rad frågor som måste penetreras, och jag hänvisar i detta avseende till reservationerna under de olika punkterna. Herr talman! Till detta utlåtande har vi också fogat ett särskilt yttrande, som jag vill säga ett par ord om. I detta yttrande har vi tagit upp problemet om forskningen som en betydelsefull faktor för industri och näringsliv. En hel del forskning utförs nu inom näringslivet med självfinansierade medel. Då, som vi tidigare påpekat, sådana medel står till förfogande i allt mindre omfattning, blir forskningen lidande härpå. Vi uttrycker det på följande sätt i vårt särskilda yttrande: »Att finansiera osäkra och långsiktiga forskningsoch utvecklingsprojekt med lånade pengar står sannolikt inte i överensstämmelse med vare sig företagens eller kreditgivarens önskemål. Den negativa effekten ——— på hela vår ekonomi i form av uteblivna produktionsökningar och arbetstillfällen kan på längre sikt bli mycket kännbar.» Ett effektivt och konkurrenskraftigt samhälle ligger i samhällets intresse liksom i den enskilda individens. Vi har i vårt särskilda yttrande i tolv punkter redovisat ett aktuellt program för förbättring av näringslivets investeringsmöjligheter med en ökad effektivitet i produktionen och trygghet i sysselsättningen som följd. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1 a), 2 a), 4, 5, 6 a) och 9 b).

Herr talman! Jag tror att vi genom den proposition, som vi nu håller på att behandla, har kommit in i ett nytt skede. Det som utmärkt politiken i detta land under efterkrigstiden — partipolitiken framför allt — har varit en mycket kraftig satsning på sociala förbättringar. Vi har höjt den andel av vår sammanlagda samhällsinkomst som vi avsätter för att hjälpa de gamla, de sjuka, barnfamiljerna och olika eftersatta grupper. Vi använder snart en femtedel av nettonationalinkomsten för sådana ändamål. Med dessa åtgärder har vi fört utvecklingen mot trygghet ett stort steg framåt. Men trygghet kan vi inte uppnå enbart med hjälp av socialpolitiska åtgärder. Det behövs något annat också. Ute i hela landet märker vi nu en oro för hur det skall gå med sysselsättningen i framtiden. Den mycket gynnsamma medvind som vi haft under hela efterkrigstiden har upphört — och jag tror vi skall räkna med att den definitivt upphört. Det betyder att vi skall klara oss ändå, att vi skall kunna lösa de svårigheter vi möter — som är större än tidigare — och lösa dem på sådant sätt att vi ändå kan fortsätta den sociala utvecklingen men också klara den fulla sysselsättning som vi önskar upprätthålla och den fortsatta reallöneförbättring som vi eftersträvar på både politiskt och fackligt håll. Dessa våra förhoppningar vill vi se förverkligade trots en skärpt internationell konkurrens. Detta måste betyda att vi är inne i ett nytt skede, där socialpolitiken inte längre står i centrum men näringspolitiken håller på att komma in som den avgörande frågan för oss under det närmaste årtiondet. Det förslag som vi här i dag diskuterar har sin upprinnelse i diskussioner under 1950-talet och 1960-talet. Vi förde från fackligt håll under det skede, då ATP diskuterades, fram krav på att ATP-pengarna också skulle få användas till utbyggnad av näringslivet i avsikt att skapa tryggare sysselsättning, bättre sysselsättning, bättre reallönemöjlighe ter och därmed också en bättre grund för social trygghet i samhället som helhet. Det var detta som gjorde att vi redan på 1950-talet bevakade frågan om ATP-pengarna och deras styrning. Vi fick då genom mycket kraftiga åtgärder utifrån en ändring till stånd på en punkt som jag tror var väsentlig och som kommer att bli ännu mer väsentlig i framtiden. Jag syftar på frågan om vem som skall ha det övervägande inflytandet över ATP-medlen. Den största fonden ligger nu i löntagarnas händer. Under senare år har vi med stöd av de uttalanden som gjordes under 1950 talet vidare drivit frågan att tiden var kommen att aktualisera en användning av ATP-medlen i näringslivet. I en utredning som gjordes under slutet av 1950-talet framhölls, att man vid mitten av 1960-talet borde undersöka om placeringsreglerna för ATP skulle ändras. Från den tidpunkten har vi också drivit kravet att en sådan utredning borde komma till stånd, så att möjligheter att med ATP-pengarna bygga upp ett bättre näringsliv kunde skapas. Vi har haft frågan uppe på fackliga förbundskongresser och dessutom på LO-kongressen föregående år och där drivit den ganska hårt. Det är bra att regeringen nu gått med på de föslag vi sålunda framfört och är villig att låta ATP-medlen slussas Över till näringslivet med hjälp av den investeringsbank som nu föreslås. Det är de förslag vi under många år har lagt fram som nu börjar förverkligas. Däremot har vi förgäves spanat efter borgerliga alternativ. Först när förslag om investeringsbankens och ATP medlens överslussning till näringslivet framföres av regeringen kommer motförslag från borgerligt håll. Dessa förslag har vi inte fått se tidigare. De borgerliga har inte visat någon positiv vilja att driva detta slag av frågor. De har velat avvakta regeringens förslag, och först därefter har de varit tvungna att till nöds sätta ihop motförslag på vissa punkter. Den konstruktiva politiken fattas när det gäller de borgerliga alternativen. Dessa kommer fram först när regeringen lagt fram sina förslag. Det är på det sättet en svag borgerlig opposition, och man undrar hur den samlade borgerligheten skulle te sig i regeringsställning och vilka förslag som då skulle läggas fram. Skulle man då också hoppas på att få förslag från socialdemokraterna innan man lägger fram egna? Det skulle vara till fördel för den politiska debatten och för människornas orientering i politiska sammanhang, om de borgerliga lagt fram sina förslag oberoende av regeringsförslaget och inte bara efteråt hängt sig på detta förslag. Nu har högermännen i konsekvens med den inställning de visade under 1950-talet, då de var negativa mot ATP:s tillkomst, gått emot förslaget om att använda ATP-pengarna i näringslivet genom att skapa en investeringsbank. Inom centerpartiet var man negativ mot ATP när frågan var uppe i slutet av 1950-talet, men nu är man åtminstone något mer positiv då det gäller användningen av ATP-medlen i näringslivet. Jag tror att saken kan uttryckas så, att centerpartisterna säger Ja till förslaget, ty de behöver pengarna till sina skogsaffärer. Folkpartiet skulle helst vilja säga Nej. Detta framgick inte minst av herr Ohlins anförande första dagen under remissdebatten, när han uttryckte sin tveksamhet huruvida en fond av större omfattning över huvud taget behövdes liksom den nya form för investeringar den skulle innebära. Folkpartisterna skulle alltså helst — liksom högern — vilja säga Nej, men de säger Ja på grund av att de fortfarande vill hänga ihop med centerpartiet och hålla mittenalliansen levande. Det anmärkningsvärda är, som framgått av folkpartimotionen och som folkpartiets talesman här i kammaren, herr Berglund, nyss har sagt, att de förslag som lagts fram av regeringen inte har ordentligt penetre rat förhållandena. Likafullt säger folkpartiet tillsammans med centerpartiet Ja till ett förslag som — enligt deras egen bedömning — dåligt penetrerar förhållandena. Konsekvensen borde rimligen ha varit att folkpartiet i likhet med högern sagt Nej till förslaget, om inte denna politiska strävan att hänga ihop med centerpartiet funnits. Mycket talar för att den ursprungliga viljan inom folkpartiet var att säga Nej, men man har inte vågat gå den vägen utan har följt centern i dess förslag. Folkpartisterna och centern har emellertid invändningar att göra mot förslaget trots att man säger Ja. Man framhåller att det skulle leda till en monopolställning, till en koncentration av inflytandet på kapitalmarknaden. Den långtidsutredning som har presenterats när det gäller kapitalmarknaden beräknar att vi år 1970 skall vara framme vid ett tillstånd där bankerna svarar för hälften av kreditmarknadsutbudet och ATP-fonden för en tredjedel samt de enskilda försäkringsinrättningarna för en tiondel. Det betyder att vid sidan av de banker som nu dominerar kreditmarknaden också kommer att finnas ATP fonden som en betydelsefull faktor, trots att den inte svarar för mer än en tredjedel. Det är klart att ATP-pengarna genom investeringsbanken kan sägas få en starkare ställning, eftersom de koncentreras till vissa områden. Å andra sidan är den logiska konsekvensen av ett sådant resonemang att bankernas ställning är så mycket starkare på andra områden, där ATP inte går in med sin andel av kreditmedlen och där inte heller investeringsbanken blir verksam. Det finns en annan invändning. Man säger att koncentrationen leder till ökad makt i statens hand. Ja, det sade man redan vid ATP-fondernas tillkomst. Men det visade sig att slutresultatet blev att det i ATP-fondernas styrelse sitter en löntagarmajoritetet, som jag redan förut har nämnt. Kanske bör vi inrikta det kommande samhället på att inte ha två motpoler, av vilka den ena skall vara en regeringsmakt och den andra makten över affärslivet och industrin. Vi bör ha ett vidsträcktare inflytande och också låta löntagarna få ett medinflytande i affärslivet vid sidan av staten, industrin och bankerna, en triangel där löntagarna får vara med vid sidan av dem som nu har det största inflytandet. Det kan vara nyttigt att man från regeringens sida vid den fortsatta utbyggnaden av investeringsbanken räknar med denna möjlighet. Vi vet inte hur valen utfaller i framtiden, men vi vet att löntagarna även i framtiden kommer att vara kvar. Det finns i detta samhälle ingen anledning att bygga upp ett maktpolitiskt system, som vilar på staten plus det privata näringslivet för att sedan en vacker dag kanske konstatera att statsmakten ligger i händerna på företrädare för det privata näringslivets topporgan. Det kan vara skäl att redan nu förbereda ett avgörande medinfiytande också från löntagarna i framtiden, oberoende av hur de politiska valresultaten kan te sig. I sin opposition mot investeringsbanken säger man från folkpartihåll — vilket också framförts av folkpartiets talesman här i kammaren, herr Berglund — att man vill förstärka näringslivets självfinansiering. Man klagar över tunga pålagor genom skatter. Det var, säger man, lyckliga tider när företagen hade en hög grad av självfinansiering. Ja, jag förstår att det var lyckliga tider då. Men om man tror att man med en annan skattepolitik i detta land skulle kunna åstadkomma en lika hög grad av självfinansiering som under de gynnsamma efterkrigsåren, så är man inne på fel väg. Skatterna på näringslivet har under senare år varit i sjunkande. Vissa socialförsäkringsavgifter, ATP-avgifter och annat, har lagts på företagen, men skatterna har för näringslivets del inte vuxit utan tvärtom sjunkit, vilket framgår inte minst av bolagsskattens utveck ling totalt sett. Vi kan inte med en annan skattepolitik åstadkomma någon nämnvärd förändring generellt sett, och allra minst kan vi med hjälp av skattesänkning åstadkomma bättre självfinansiering för de företag som har det sämst ställt. De har det nämligen så dåligt, att de inte uppvisar några nämnvärda vinster. De utnyttjar sina avskrivningsmöjligheter och därefter blir det inga vinster kvar, varför de praktiskt taget inte betalar några skatter. Det finns sålunda ingen logik i vad herr Berglund och folkpartiet brukar säga, att de tunga pålagorna genom skatterna är orsak till den sjunkande självfinansieringsgraden. Orsakerna får främst sökas utanför landets gränser. Vi skall då finna att hela den internationella konjunkturen har utvecklats i just den riktningen att företagen över lag i alla branscher och i alla länder har pressats hårt. De gamla goda tiderna med höga priser, med möjlighet att höja priserna medan kostnaderna ännu inte hunnit anpassa sig till den högre prisnivån, är förbi. Det kan vi inte ändra på genom skattepolitiken här i landet — om man för fram sådana förslag lurar man medborgarna. I fråga om självfinansieringsgrad ligger Sverige högt i världen i förhållande till många andra länder, USA, Tyskland och Frankrike. Företagarna i dessa länder är normalt vana vid en betydligt lägre grad av självfinansiering än vad vi har haft under den osedvanligt gynnsamma efterkrigstiden. Detta gäller också ett sådant land som Japan, som har en betydligt lägre självfinansieringsgrad också i sina bästa och mest expansiva företag än vad vi är vana vid att ha. Den bästa, mest välkonsoliderade och största gruppen i Japan, Mitsubishikoncernen, som är jämförbar med Wallenberggruppen i dominans och inflytande, har en självfinansiering som ligger på ungefär 25 procent medan 75 procent utgör upplånade medel. Bankerna i Japan har en likviditet på 10 procent, medan våra banker ligger på 35 procent och i vissa fall ännu högre. Och ändå har det varit möjligt att i det landet driva fram en ännu snabbare utveckling än i vårt land! Vi skall alltså inte göra samma felslut som folkpartisterna när de säger att en lägre självfinansiering automatiskt 1leder till en sämre utvecklingstakt. Dessbättre är det inte så. Också med en lägre självfinansieringsgrad, som vi nu får på grund av den internationella konkurrensen, är det möjligt att hålla en hög utvecklingstakt inom näringslivet, som ger oss trygghet för sysselsättning och reallöneförbättringar även i framtiden. Det förslag om investeringsbank som nu dikuteras är inte någon lösning på våra totala problem i det nuvarande skedet. Investeringsbanken är endast en bit biand många andra i ett pussel. Vi måste föra en sådan allmänekonomisk politik att vi kan bygga upp ett effektivt näringsliv, vi måste slussa över tillräckligt med kapital också från ATP till utbyggnaden av näringslivet, så att vi får bättre arbetsplatser ur vilka vi kan pressa fram tryggare sysselsättning och högre reallöner. Samhället måste också sköta sina egna företag bättre i framtiden än hittills så att de utvecklas i stället för att de stagnerar och går tillbaka. Vi måste vidare räkna med att som en del av näringspolitiken föra in en mer modern och ännu effektivare arbetsmarknadspolitik, ännu effektivare eftersom fordringarna kommer att skärpas när konkurrensen pressar på utifrån. Det behövs moderna arbetsformer härför, det behövs ett moderniserat arbetsmarknadsdepartement genom en ombildning av inrikesdepartementet så snart som möjligt. Det senare är ett gammalt fackligt krav som ännu inte har blivit tillgodosett. Men det gäller också att gå med vår aktivitet utanför Sveriges egna gränser. Statsmakterna måste föra en aktiv utrikeshandelspolitik och inte vänta att allt skall lösas genom privata kontakter eller via sedvanliga, alltför diplomatiska kanaler. Det är ett avgörande framsteg som vi på den punkten har fått uppleva de senaste dagarna med GATT förhandlingarna och tullreduktionen under de närmaste åren. För att utnyttja de nya möjligheterna måste emellertid samhället göra mera på den vägen i form av ännu mer aktiv utrikeshandelspolitik. Förutom de här uppräknade punkterna, som kanske är mera rent industriella och näringsmässiga, måste vi föra en politik som samspelar med våra krav på tryggare sysselsättning, snabbare reallöneförbättring och bättre sociala förhållanden på alla de andra vitala samhällsområden där vi också är verksamma. Det gäller utbildningen, forskningen och investeringsverksamheten inte bara inom industrin utan också inom samhället allmänt sett, inom bostadspolitiken och inom regionplaneringen. Allt detta måste passas in så att vi utnyttjar våra resurser på ett förnuftigt sätt, som kan ge resultat också för medborgarna i form av trygghet i arbetet och bättre löner. Hela regeringspolitiken och hela riksdagspolitiken måste inriktas på att nå detta resultat. Vi kan inte bara säga till medborgarna: »Här har vi en investeringsbank. Nu skall den klara våra bekymmer.» Investeringsbanken är endast en av många bitar i det pussel som vi skall lägga. Regeringens organisationsformer måste moderniseras på en del punkter. Förutom ett arbetsmarknadsdepartement, som jag nämnde, måste vi få ett särskilt departement för den allmänna näringspolitiken, som mer och mer ställs i centrum, och ett departement för att sköta den statliga företagsgruppen, som har en omsättning på 12 miliarder kronor om året men som tyvärr har stagnerat. Om vi vill nå resultat gäller det som i vilket annat arbete som helst att ha goda verktyg. För ett gott arbete fordras en god skiftnyckel. En god politik kräver en effektiv politisk ledning och en god administrativ skötsel. Därvidlag kan vi aldrig komma för nära det mål som vi har ställt upp. Kraven är stora, och det är ingen risk att vi får ett hundraprocentigt tillfredsställande resultat. Vi kommer hela tiden att i den politiska aktiviteten behöva köra mycket hårt för att nå resultat som är något så när tillfredsställande samtidigt som de yttre förutsättningarna kommer att skärpas, som jag tidigare har framhållit. Med denna investeringsbank ger vi oss in i näringslivspolitiken. Det står emellertid i en av punkterna att banken endast »i undantagsfall skall kunna förvärva aktier». Jag tror att det är en onödig begränsning. Varför skall det vara i undantagsfall? Varför skall inte löntagarna få rätt att med sina pengar vara med i näringslivet? Det finns inga undantagsfall för det övriga näringslivet. Man kan möjligen hänvisa till att de stora privata affärsbankerna icke får äga aktier i vårt land som i Tyskland och andra länder, men å andra sidan finns de väl ingen riksdagsledamot som tror att vi styr näringslivet med hjälp av lagar. Sådana är det lätt att kringgå. I det här fallet har man byggt upp investmentbolag och förvaltningsbolag av olika slag runt bankerna. Realiteten är att man på detta sätt kan förvärva aktier om man vill, och det gör man. Därför finns det inte heller någon anledning att i fråga om investeringsbanken införa juridiska paragrafer som till skillnad från annars skulle komma att tillämpas. Jag beklagar att här står att det endast i undantagsfall skulle vara möjligt för banken att förvärva aktier. Detta bör i stället grundas på en affärsmässig bedömning hur man från löntagarhåll skall sätta in sina pengar i näringslivet på bästa möjliga sätt i framtiden. Det rör sig här inte bara om ägande av aktier, utan också om det som man kan få genom ägandet, nämligen med inflytande. Det är i detta avseende som vi vid sidan av det statliga inflytandet skall försöka få fram löntagarnas inflytande förutom de andra kontakter som skall finnas med i styrelsen.

Jag hoppas att löntagarnas medinflytande i styrelsen för investeringsbanken, dess framtida politik, dess framtida möjligheter och dess kontakter med näringslivet skall komma att stå i proportion till den andel pengar löntagarna har satsat. I andra länder har man diskuterat medinflytandet för löntagarna i näringslivet. Detta har diskuterats i olika former i Tyskland för deras basindustrier, och engelsmännen står i dessa dagar inför sådana beslut i samband med nationalisering av sin stålindustri. Det betyder med andra ord att förslag föreligger att löntagarna skall få medinflytande i olika former inom näringslivet. Också i vårt land är det dags att, i samband med att tanken på en statlig investeringsbank realiseras, regeringen uppmärksammar möjligheterna och kravet på ökat medinflytande från löntagarna i sådana här frågor. Det gäller i detta fall icke medinflytande över andras pengar. Det kan diskuteras hur långt sådant skall kunna föras. Här gäller det ett medinflytande från löntagarhåll över egna pengar. Ingen ger löntagarna gratis medinflytande över sina pengar. Då har regeringen inte heller anledning att i de beslut som måste fattas fram till den 1 juli låta andra grupper få huvudinflytandet över löntagarnas pengar från ATP-fonden genom investeringsbanken. Problemet är inte längre, om vi skall ha en bank, och föra över pengar från ATP till näringslivet, utan hur denna bank och dessa pengar kommer att skötas. Kommer banken att kunna arbeta i smidiga, effektiva former, kommer den att skapa sysselsättning, snabba resultat eller kommer den att arbeta i tunga, byråkratiska och stelbenta former och bara bli en parallell till andra institutioner av alltför byråkratisk art, som tyvärr finns kvar i vårt samhälle? Det gäller att sköta denna bank så, att den verkligen tar vara på de enastående möjligheter den har. Jag säger enastående — av det skälet att det är svårt för ett litet land som vårt att hävda sig i den internationella konkurrensen. Den tekniska utvecklingen och forskningen drar enorma kostnader, marknadsföringen över en allt större värld fordrar kapital. Vi kan inte vänta oss att detta kapital skall kunna skrapas fram av små och medelstora företagare. Ännu mindre kan vi vänta oss detta eftersom självfinansieringsgraden i dessa företag ju sjunker på grund av den internationella konkurrensen. Det gäller för oss att ändå bygga upp ett effektivare näringsliv i syfte att skapa sysselsättning, trygghet och bättre reallöner. Vem är ägare till det stora kapital som erfordras för att i dagens internationella näringsliv kunna vara med och konkurrera på likvärdig grund? Kemiska industrier, oljekemiska industrier, pappersbruk, varvsindustrier och andra företag fordrar investeringar som normalt ligger på 300 miljoner kronor per företag. Herrarna Wallenberg har inte så mycket pengar till förfogande tillräckligt många gånger under året, icke heller Kooperativa förbundet. Jag skulle förmoda att inte heller Lantbruksförbundet har det, men jag vet inte vad man säger om detta i centerpartiet. Vi måste likväl i ett litet land som vårt skaffa fram dessa pengar. I de privata affärsbankerna har vi en kreditmarknadsorganisation som är bra och som kan ordna normala krediter i den form som hittills förekommit. Men vi står nu inför en kreditanskaffning som är betydligt svårare och som rör mycket större belopp än tidigare. Det är därför vi måste ha denna bank och på det sättet kunna ställa de medel som ligger i ATP till näringslivets förfogande. Det gäller nämligen inte bara att en gång skapa fram 300 miljoner kronor från en ägare. Det gäller att åstadkomma en riskfördelning mellan olika investeringsprojekt, och vem har råd till det i detta land annat än löntagarna genom sina ATP-fonder. Det är därför en enastående möjlighet att vi har dessa fonder, att vi kan sätta in dem i näringslivet och bygga upp de stora kapitalinvesteringar som den normala kreditoch kapitalmarknaden icke har möjligheter att åstadkomma i tillräckligt stor omfattning. Man kan inte heller från löntagarhåll nöja sig med ett svar av den innebörden att näringslivet nu inte har några pengar på grund av lägre självfinansiering eller saknar investeringslust på grund av den internationella konkurrensen och att vi därför inte kan bygga ut näringslivet och bereda flera och bättre arbetstillfällen. Vi måste, oberoende av hur hård konkurrensen än är, se till att vi kan bereda arbetstillfällen. Och från löntagarhåll måste man vara med och skapa sådana arbetstillfällen. Det blir nämligen ingen ökad trygghet utan dessa bättre arbetstillfällen. Det blir inte annars någon full sysselsättning i en skärpt internationell konkurrens. Därför skall man från löntagarhåll använda dessa pengar i näringslivet. Vi kan fram till 1970, även om vi inte sätter in mer än 6 å 7 procent av ATP pengarna i näringslivet i form av ägande, ändå bygga upp ett 40-tal industriprojekt i 300-miljonerkronorsklassen tillsammans med andra intressenter inom olika branscher. Det är dessa enastående möjligheter vi har som man i många andra länder icke har, och det gäller för oss att snabbt utnyttja dem, så att vi inte hamnar i en situation, där vi tekniskt befinner oss på efterkälken. Om vi gör det, finns det inte möjlighet att längre upprätthålla högre reallöner här i landet än i konkurrensländer, som har väsentligt lägre löner än vi. Det gäller att snabbt göra det som vi nu bör göra. Annars skall vi inte hoppas på något resultat av värde. Det gäller att sköta banken så att den inte blir ett uppsamlingsställe för misslyckade privata företag, utan man måste verkligen kunna styra den efter principer som i längden blir till gagn för de anställda, för samhället och för hela utvecklingen mot trygghet och full sysselsättning. Vi står inför ett nytt skede med denna bank och löntagarnas medinflytande. Det är ett nytt ansvar som faller på löntagarna men också på samhället och på regeringen som företrädare för samhället i främsta hand. Det är ett ansvar som förut har legat på de privata företagsägarna. De har haft ansvar för sysselsättningen. Nu kommer det ansvaret att mer och mer läggas på löntagarna själva och på samhället och i första hand på regeringen. Det är detta nya som vi står inför. Det växer nu fram ett gemensamt kollektivt ansvar för att trygga vår sysselsättning och vår fortsatta reallöneförbättring i en värld som kännetecknas av en intensivare industriell konkurrens, dyrare produktionsapparat, mera kostnadskrävande forskning, mera vittomspännande och dyrare marknadsföring. Det gäller för oss att då snabbt bygga upp ett bättre näringsliv, om vi skall kunna bibehålla den fulla sysselsättningen och en fortsatt god levnadsstandard. Kraven skärps ute i världen. Överproduktion har många branscher, t.ex. varvsindustrin och stålindustrin, förutom de gamla industrierna där man länge haft överproduktion såsom textiloch skoindustrierna. Andra länder är också aktiva på detta område och engagerar sig statligt i sådana sammanhang. I Frankrike satsar staten pengar till stålindustrins utbyggnad; 1 800 miljoner under några år under slutet av 60-talet är vad man har ställt i utsikt. Japanerna med borgerlig regering är inte rädda för att låta staten gå in i näringslivet. De är inte låsta av borgerliga dogmer utan vill ha praktiska resultat i form av utveckling av näringslivet. 1780-talets engelska författare eller vilka det nu är som hos oss styr en passiv borgerlig politik binder dem inte. även i England försiggår samma utveckling liksom också i Tyskland och Italien. Hela EEC som är aktuellt i dessa dagar börjar mer och mer föra en samordnad näringspolitik omfattande allt fler områden. Det är därför tid för oss att ge oss på detta nya och skapa den allmänna näringspolitik inom vars ram ATP medlen, investeringsfonden och den övriga verksamhet jag nämnt skall fungera. Vi skall emellertid inte vara så optimistiska att vi väntar oss några snabba resultat av de åtgärder som vi nu beslutar.

Allt detta får utnyttjas till dess att vi genom den aktivare näringspolitiken kan uppnå resultat i början på 1970-talet. I dag tar vi med investeringsbanken ett första steg som kommer att tvinga oss att fortsätta vidare på nya och oprövade vägar. Vi måste lyckas, ty annars kommer det att gå ut över tryggheten, sysselsättningen och reallönestegringarna. Det gäller att handla skickligt för att kunna lösa de kinkiga problem som förestår oss, och vi måste också handla snabbt för att inte komma på efterkälken. Vi måste klara oss trots den skärpta internationella konkurrensen, bibehålla vad vi hittills vunnit och föra utvecklingen vidare. Det är från denna utgångspunkt som vi socialdemokrater hälsar regeringsförslaget med tillfredsställelse. Det må vara riktigt att alla problem inte är beskrivna i propositionen — långtifrån — men de flesta problem på detta område kan aldrig beskrivas i en proposition: eller något annat aktstycke utan måste angripas från fall till fall i framtiden. Det är också just det fortsatta handlandet som resultatet kommer att bero på. Vi har lagt grunden. Nu gäller det att bygga vidare och ta vara på möjligheterna.

Herr talman! Herr Hagnell menade att vi nu står inför ett nytt skede — han använde detta uttryck — och det nya skulle då vara att det inte längre är socialpolitiken som bör dominera, utan näringspolitiken. Han förklarade att man nu inser att näringspolitik måste till för att i längden trygga de framsteg som vunnits på det sociala fältet. Ja det nya ligger väl i att vi nu får höra detta av en socialdemokrat. Även herr Hagnell måste vara medveten om att denna uppfattning är just vad oppositionen framhållit under många år. Den upprustade näringspolitiken skall komma till stånd bl.a. genom den nya banken trots att den, enligt herr Hagnell, bara är ett första steg. Man får väl också säga att herr Hagnell när han talar om den borgerliga passiviteten i fråga om att komma med konstruktiva förslag lämnar felaktiga uppgifter. Man spanar förgäves efter konstruktiva borgerliga förslag, sade han. Men han hade faktiskt inte behövt spana längre än till s. 107 i den föreliggande propositionen, där det återfinnes ett remissvar från bankföreningen i vilket, fördelat på tolv punkter avseende tiden 1959 fram till 1966, redovisas en rad konkreta förslag som framlagts för att just underlätta kapitalförsörjningen i landet. Inte heller kan herr Hagnell vara omedveten om att oppositionen i sina motioner om den ekonomiska politiken gång på gång framlagt förslag, vilkas genomförande skulle ha inneburit en betydande fördel för näringslivet. Herr Hagnell utnämner sig till andlig fader till förslaget om en investeringsbank, och han tecknar också den fortsättning som skall följa på förslaget. Herr Hagnell talar mycket om AP pengarna och han kallar dem för löntagarnas pengar. Det är riktigt. Men vilka pengar i detta land är strängt taget icke löntagares pengar? Så glömmer herr Hagnell det förhållande som jag tillät mig peka på, eftersom jag anser att det blivit otillräckligt belyst i den allmänna debatten, nämligen att dessa pengar från AP-fonderna genom att slussas över till investeringsbanken icke blir nyttigare än när de för närvarande utlånas direkt.

Herr talman! Det går ju inte att ta upp allt i herr Hagnells polemik mot de borgerliga partierna, men jag vill påpeka några saker. Jag kan hålla med herr Hagnell om att vi har kommit in i ett nytt skede. Näringslivet har aldrig tidigare varit så expansivt som under senare år. Jag kan också ge honom rätt i att näringspolitiken nu är det avgörande. Det är just därför som vi ser så allvarligt på läget. Det är näringslivet som bygger upp hela vår existens, och vi vill därför värna om näringslivet på ett alldeles särskilt sätt. Därvidlag har emellertid herr Hagnell och vi olika utgångspunkter. Herr Hagnell säger vidare, som herr Regnéll påpekade, att han förgäves spanat efter borgerliga alternativ. Vi har ju gång efter annan fört fram sådana alternativ, men regeringspartiet har nonchalerat dem och vill inte ta upp dem. Man säger i stället: Hurra vad vi är bra, och se vad ni är dåliga! Det är det genomgående temat. Hur goda förslag vi än lägger fram, vill man inte ta upp dem. Herr Hagnell kom som alltid in på det kära ämnet om mittenpartierna och deras samverkan. Det är inte bara här i kammaren som herr Hagnell tar upp detta tema, utan det får vi ideligen höra även i utskottet. När herr Hagnell lider brist på argument tar han till detta. Vad har det sätt på vilket centerpartiet och folkpartiet gemensamt engagerat sig i detta ärende att betyda? Folkpartiet har inte hängt sig på centern och centern har inte hängt sig på folkpartiet. En ingående analys av förhållanidena har gjort att vi i detta fall har funnit det lämpligt att samverka. Men ju mer herr Hagnell agerar i detta avseende, desto mer sammansvetsade blir mittenpartierna. Även när det gäller talet om alternativen vill jag hänvisa till vad herr Regnéll sade. I vårt särskilda yttrande har vi — om herr Hagnell till äventyrs läst detta — i tolv punkter redovisat på vilket sätt man bör lösa dessa problem. Före dessa tolv punkter skriver vi: »I ett aktuellt program för förbättring av näringslivets investeringsmöjligheter samt för ökad effektivitet i produktionen och trygghet i sysselsättningen bör enligt vår mening följande särskilt uppmärksammas.»

Herr talman! I sitt anförande var herr Hagnell vänlig nog att tala även om centerpartiet. Han framhöll att centerpartiet var emot ATP, och det är riktigt. Vi hade ett annat system att före slå, ett system som vi alltjämt tycker skulle ha varit lika bra som ATP-systemet. Men när riksdagen hade fattat beslut om det nuvarande systemet deklarerade vi att vi ställde oss lojala; beslut av denna art måste följas, eftersom det inte går att bryta sönder ett redan etablerat system.

I den mån det yttrandet avser mig personligen vill jag framhålla, att de industrier jag närmast har att göra med är belägna i den del av Sverige där lokaliseringsmedel kan användas för sådana ändar mål, och de har också i betydande utsträckning kommit dessa industriföretag till del.

Det är alltså fråga om ett praktiskt grepp för att skapa säkrare sysselsättning och bättre inkomster för alla i vårt land. Vi är på det klara med att herr Hagnell har rätt när han talar om att näringslivet i stora delar av vår värld befinner sig i en snabb, ja hektisk, utveckling och att man måste anpassa sina åtgärder efter det förhållandet.

Herr talman! Ingen i denna kamma re tvivlar väl på herr Hedlunds ord, när han säger att centerpartiet är obundet av dogmer. Både socialdemokrater och folkpartister kan väl instämma i det. Högern kanske har en annan uppfattning, det vet jag inte. Jag tog emellertid inte upp denna fråga för att polemisera mot herr Hedlund, utan jag gjorde det med anknytning till de industriella problemen. När man är obunden av dogmer, förstår jag att man behöver pengar. Då får man resonera om pengar med dem som har pengar. Och då har man att välja mellan att gå ihop med de privata storbankerna eller med samhället. Jag tycker att ni gjort rätt i att stödja förslaget och därmed dra folkpartiet med er på en positiv linje. Herr Regnéll sade att man från oppositionens sida under många år har hävdat att vad vi behöver är näringspolitik, inte socialpolitik. Det är riktigt. Det har väl högern alltid sagt. Men det nya ligger i det som herr Regnéll sade, att när vi nu från socialdemokratiskt håll trots högerns inställning till denna fråga har fört fram socialpolitiken så långt som fallet är, anser vi tiden vara inne för nästa etapp i utvecklingen. Vi är också utvecklingsbara. När vi genomfört en sak, går vi vidare till nästa. Just för att föra den sociala tryggheten vidare måste vi i nuvarande skede bygga ut näringslivet. Och nu är läget ett annat, just därför att efterkrigstidens medvind nu är borta. Därför är det motiverat att nu gå ett steg vidare. Jag har aldrig sagt att jag är andlig fader till detta system utan bara att vi från löntagarhåll sedan 1950-talet har drivit linjen att ATP-pengarna skall föras in i näringslivet, och där har jag medverkat. Det sagda gäller även beträffande den sista punkten i herr Börjessons i Glömminge anförande, när han sade att regeringen sagt så och så vid ett visst tillfälle, när man diskuterat investe ringsbankens tillkomst och detaljerna kring den. Men vi har som sagt i åtskilliga år drivit kravet att ATP-pengarna skall föras in i näringslivet. Vi hälsar därför också med tillfredsställelse att regeringen nu följer detta förslag.
Herr talman! Om det är riktigt som herr Hagnell säger — vilket jag inte vet — att centerpartiet har dragit folkpartiet med sig, så måste jag framhålla att i så fall har det varit ett mycket lätt lass att dra. Vi har nämligen inte alls känt av det.
Herr talman! Mitt genmäle skall bli en kort replik till herr Hagnell, som sade att högern vid upprepade tillfällen hade dokumenterat att partiet var negativt inställt till socialpolitiken och att vi hade sagt nej till den. Så är inte alls fallet. Den som seriöst studerar vad som förevarit inom politiken vet att högern har medverkat till den trygghet som byggts upp, och dessutom har vi i många sammanhang tagit initiativ härtill. Herr Hagnell säger att man skall bygga vidare på en grund, och skillnaden mellan herr Hagnells åsikt och vår är just att enligt vår uppfattning grunden måste vara den att resurserna finns. Därför måste näringspolitiken till i första hand. När resurserna finns, skall man överväga hur de bör fördelas,
Herr talman! Jag betvivlar inte alls att det har varit lätt för centerpartiet att få folkpartiet med sig, ty även folkpartiet är ju ganska obundet av dogmer — nästan som herr Hedlund men kanske inte alltid fullt lika utpräglat. Och den som då leder utvecklingen inom den alliansen blir ju herr Hedlund, vilket jag hälsar med tillfredsställelse.

Herr talman! Ingen tvekan kan ju råda om att herr Hagnell med sitt anförande har sökt ge intrycket att den som leder utvecklingen inom socialdemokratin i dessa frågor heter Hans Hagnell. Politiskt sett är plötsligheten i den socialdemokratiska aktionen beträffande en fond, sedan förvandlad till bank, ett uttryck för ängslan och rädsla efter fjolårets valnederlag. Eljest hade man inte kastat fram detta fondprojekt utan förberedelse för att sedan snabbt finna det olämpligt. Enligt herr Erlanders anförande i första kammarens remissdebatt var det ju ingen ände på vilka underbara verkningar denna fond på 500 miljoner skulle kunna åstadkomma. Jag vill säga ett par ord därom, då vi inte haft tillfälle att i denna kammare belysa regeringschefens egendomliga uppfattning. Man skulle få tryggare sysselsättning, standardhöjning och alla möjliga saker till följd av att en penningsumma — som alla var överens om att man skulle dra in för att förstärka budgeten — användes för en s.k. fond. Den närmare konstruktionen av fonden och riktlinjerna för dess verksamhet kunde regeringen föga ange. Herr Erlander varnade oppositionen, som var med på pengarna men som först ville se efter vilka linjer fonden skulle arbeta, i de mest högtravande ordalag. Här gällde det en avgörande fråga för utveckling och trygghet. Han jämförde med ATP och låtsades som om oppositionspartierna inte hade velat ha några pensionsfonder i ATP-systemet, fastän sanningen är att de skulle ha blivit större med folkpartiets system än med regeringens, Herr talman! Det vore frestande att här läsa upp stora delar av herr Erlan ders yttrande, men jag avstår med hänsyn till kammarens tid och intresse för opera. Man förstår att sådana yttranden som statsministerns inte är ett led i en allvarlig ekonomisk debatt. Jag vågar påstå att det i riksdagen knappast har hållits ett partiledaroch statsministeranförande så fjärran från allvarlig politisk debatt som herr Erlanders yttrande den gången. Det var alltså fråga om inledningen till en propagandaaktion. Men för landets utveckling och trygghet kan uppenbarligen de problem som då diskuterades inte ha någon avgörande betydelse, varför propagandadraget framträder så mycket starkare. Vill man på allvar främja ekonomisk trygghet och utveckling i näringslivet måste man, som mittenpartierna har gjort, ta upp frågan om kreditmarknaden i ett större sammanhang och med sinne för proportioner. Folkpartiet har länge — jag kanske kan få lov att tala för folkpartiet utan att bli missförstådd av herr Hagnell och andra — verkat för en politik som samtidigt skulle både främja ekonomisk utveckling och framsteg och ge människorna trygghet för goda levnadsförhållanden. Vi har hävdat att det finns ett nära samband mellan dessa ting. Den rätta utvecklingsfrämjande politiken, som skapar stabil sysselsättning i ett starkt näringsliv, ökar direkt människornas trygghet.

Det är omöjligt för mig att i dag närmare ta upp detta problems alla olika aspekter. Jag vill bara konstatera ett par saker i förbigående.

Idéerna slog igenom under låt mig säga samma tolvmånadersperiod i alla partierna här i landet. All mytbildning till trots vill jag konstatera detta. Det är mycket beklagligt att betalningsbalansen varit sådan som den varit, och jag är säker på att regeringsledamöterna beklagar det minst lika mycket som någon annan. De har därför varit ur stånd att föra den aktiva konjunkturpolitik som skulle ha förhindrat många av de olägenheter som näringslivet nu fått dras med. Genom att höjningen av nationalinkomsten blivit mindre än vad som eljest skulle ha varit möjligt har dessutom stat och kommun fått lägre skatteinkomster. Den senast genomförda skattehöjningen beror till mycket stor del härpå, även om varken herr Sträng eller förutvarande statssekreteraren i finansdepartementet Krister Wickman funnit det lämpligt att understryka detta viktiga förhållande. Regeringen vägrar — för att ta en annan sida av dess politik — att modernisera skattesystemet. även detta ut övar ett negativt inflytande på vårt näringslivs möjligheter. Men i dag gäller det ändå främst kapitalmarknadsproblemen, herr talman.

Men nu går jag alltså in på kapitalmarknadsproblemen.

När dessa anspråk blev alltför groteska framlade regeringen förslaget om en bank för långfristiga riskabla krediter — en statsbank med monopol inom detta område av kreditmarknaden. Att organisera kapitalmarknaden så att den fungerar smidigt och flexibelt är naturligtvis mycket viktigt. Upprättande av nya kreditinstitut och införande av ändrade regler för de kreditinstitut som finns kan därför vara nyttiga åtgärder, men de gör inga underverk. Om vi skall få en snabb ekonomisk utveckling — inklusive strukturrationalisering — beror främst på att de totala kapitaltillgångarna och kostnadsförhållandena kan ge vårt näringsliv möjlighet att konkurrera — med hjälp av en stigande effektivitet. Därför gäller det att öka den totala kapitaltillgången och bekämpa inflationen — det är de två grundläggande faktorerna för anställningstryggheten. Det gäller också att främja inte bara den tekniska utan också den ekonomisk-organisatoriska och marknadsanalytiska forskningen. Särskilt det sistnämnda forskningsavsnittet har regeringen enligt min mening ägnat alldeles för litet intresse åt. Men nu inträffar det egendomliga, herr talman, att regeringen går praktiskt taget förbi detta med nödvändigheten av att öka kapitaltillgångarna. Jag kan inte finna att man närmare diskuterat detta i propositioner eller debatter.

Omställningen får inte av kapitalbrist fördröjas så att nedläggningar och företagskriser tvinga oss till improvisationer ”— oj oj — och medför lidanden och ovisshet för människorna.

Slutsatsen måste bli inte bara att vi skall ha lämpliga kreditinstitutioner utan också att vi skall ha tillräckligt med kapital att fördela.

Om herr Wickman undervisar sina barn i ekonomins grunder vilket jag inte vet om han gör — tror jag inte att det skulle vara så svårt för honom att förklara att om man har ett viss antal bakelser att fördela kan man diskutera olika fördelningsprinciper. Men har man inte mer än ett visst antal kan man inte trolla och det blir inte flera bakelser för barnen tillsammans hur man än delar. Kanske skulle då något av barnen fråga, om det inte på andra områden förhåller sig på samma sätt som med bakelserna. Att de skulle ha hunnit så långt i ekonomin att de frågade om kapitaltillgång, det förutsätter jag inte. Men det finns andra som frå gar sig, om statsrådet Wickman inte inser den avgörande betydelsen av att ha tillräckligt med kapital att fördela. De krav på en sparstimulerande politik som framförts många gånger från alla oppositionspartierna avvisas år efter år av regeringen. Häri ligger ett av de stora misstagen. En smidigt arbetande kapitalmarknad kan inte skapas med en ringa kapitaltillgång. Man häpnar onekligen, herr talman, när man hör regeringen tala om att det behövs stora kapitalbelopp till strukturrationalisering utan att den sedan tar upp någon diskussion om hur den totala kapitaltillgången skall bli tillräcklig. Jag vet inte om regeringen tänker ta detta kapital från andra användningsområden och vilka dessa i så fall är på längre sikt. 25-procentsavgiften är ju ett 18-månadersarrangemang. Detta är väl ett nytt utslag av det fördelningstänkande som är så karakteristiskt för svensk socialdemokrati sedan många årtionden. Den kan inte riktigt fatta att det är genom att förstora kakan som man kan ge större bitar åt en del utan att behöva minska dessa på andra håll. Hela tiden tycks socialdemokraterna vid avgörande tillfällen förlora ur sikte just hur viktigt det är att kakan är tillräckligt stor. De diskuterar i stället framför allt hur man skall finna fördelningsmetoder. Det är emellertid klart att en smidig och mångsidig kapitalmarknad, där alla slag av sakkunskap kommer till sin rätt genom inbördes tävlan och samarbete genom konkurrens, är av stor vikt. Vi har från folkpartiet föreslagit olika utredningar. Det gällde t.ex. AP-fondernas roil, och den utredning som professor Kragh gjort är ett direkt resultat av våra förslag. Vi avvaktade att utredningen skulle komma. Den kom några veckor efter regeringens förslag. Det var vår avsikt att därefter på nytt på ett mer samlat sätt ta upp de olika kreditmarknadsproblem som vi till stor del bitvis aktualiserat tidigare. Vi har inte såsom herr Erlander antydde i första kammaren på något sätt varit motståndare till AP-fonderna; i själva verket skulle dessa ha blivit större med vårt förslag än med regeringens. Enligt svensk praxis talar starka skäl för att man skall avvakta utredningars slutförande. I en del sammanhang hänvisar bankoutskottets flertal till denna praxis. Jag undrar mycket hur majoriteten i bankoutskottet känner sig när man på den avgörande punkten skjuter utredningar åt sidan men på alla möjliga andra punkter mot reservanterna anför att en utredning pågår. Enligt min mening kan man emellertid inte alltid känna sig bunden av en pågående utredning.

Folkpartiet har tillsammans med centerpartiet accepterat en av staten startad bank. Vi är beredda på att utvecklingen kan visa att det är lämpligt med ett delägarskap mellan stat och enskilda, men vi tar inte ställning till detta för närvarande. I vilket fall som helst önskar vi inte något monopol. Om en bank inrättas trots otillräckliga utredningar, är väl inget naturligare än att det kan bli tal om en modifiering längre fram. Att man modifierar en sak innebär dock inte detsamma som att den upphör att existera. Det tycks som om statsrådet Wickman därvidlag hade lurat in utskottsmajoriteten på mycket egendomliga vägar. I den artikel i »Aktuellt» av statsrådet Wickman som jag nämnde står bl a. under hänvisning till någon del av en artikel i tidningen Expressen, att »mittenpartierna vill ha banken under ett år innan den börjat fungera i större skala. Detta påstående verkar höjt över allt förnuft». Herr Wickman påstår att »banken inrättas på försök under ett år». Den skall få existera under tolv månader och sedan skall den avskaffas. Detta felaktiga påstående har direkt tillrättalagts i uttalanden från vårt håll. Det har dementerats dels genom motionernas innehåll och dels av herr Hedlunds mycket emfatiska uttalande till pressen även den socialdemokratiska. Det har sedan tillrättalagts genom uttalanden av mig själv i TT-referat. Herr Wickman låtsar — han kan ju inte gärna tro på det själv — att vi föreslår inrättandet av en sådan statlig bank under tolv månader. Han vill verkligen ge oss intrycket av att han inte kan skilja på saker. Han skulile inte inse att man rimligtvis kan säga: Det är möjligt att riktlinjerna behöver reformeras och revideras nästa år. Om vi reviderar postbanken och säger att den nästa år skall få ändrade instruktioner, betyder väl inte detta att man därigenom har sagt att postbanken nu skall avskaffas, varpå en ny bank skall upprättas. Hela hans sätt att argumentera är onekligen mycket överraskande. Att plocka ut en mening i en daglig tidning och på grundval av denna och trots alla dementier i motioner och uttalanden från auktoritativt håll säga att »de vill ha en bank på tolv månader», är faktiskt, herr talman, en metod som vi varit 1 huvudsak fria från här i landet sedan rätt länge. Tänk om vi skulle angripa regeringen för någon mening som inflyter i tidningen Aftonbladet — jag ser att herr Erlander ryser vid denna förfärliga tanke!

Men när saken redan har lagts till rätta, vad är det då för mening med att herr Wickman kör med argumentet att mittenpartierna vill ha en sådan bank på 12 månader?